Under kammarens ferier har två av våra kamrater, Yngve Hamrin och Erik Larsson i Norderön, gått ur tiden. Yngve Hamrin avled den 25 augusti efter en längre tids sjukdom. Han tillhörde landstinget sedan år 1946 och invaldes i andra kammaren år 1953. Under sina mer än 30 år som chefredaktör blev han en av vårt lands mest uppmärksammade publicister, och han var en ledande man inom svensk frikyrkorörelse. Yngve Hamrins stora intresse var idépolitiken. I kammardebatterna tog han ofta upp folkmoraliska och religiösa frågor. En stor del av sin tid ägnade han åt arbetet i konstitutionsutskottet, som han länge och intill sin bortgång tillhörde. Han hade en stark känsla för riksdagens värdighet och riksdagsledamöternas ansvar inför den allmänna opinionen. Han var en orädd, skicklig och fängslande talare, vars ärliga patos vann respekt även hos meningsmotståndare. Erik Larsson i Norderön avled helt oväntat den 6 oktober under en debatt i Jämtlands läns landsting. Han intog en framskjuten plats i sitt hemlän inom både den kommunala förvaltningen och näringslivets organisationer. Han var också häradsdomare. År 1958 invaldes Erik Larsson i andra kammaren, och redan året därpå inträdde han i första lagutskottet. Utöver de till detta utskott hörande ärendena intresserade han sig främst för Norrlandsfrågorna. Hans insatser i debatterna präglades av lugn saklighet samtidigt som de vittnade om hur starkt engagerad han var i de uppgifter som blivit honom anförtrodda. Genom sitt öppna och vänliga sätt tillvann han sig sina riksdagskamraters sympati och tillgivenhet. Med saknad och tacksamhet minns vi dessa våra bortgångna kamrater och lyser frid över deras minne. Till justitiedepartementet har från länsstyrelsen i Jönköpings län inkommit fullmakt för Gösta Sterne och från länsstyrelsen i Jämtlands län fullmakt för Nils G. Åsling, som vid nya röstsammanräkningar utsetts till ledamöter av riksdagens andra kammare i stället för avgångna ledamöter av kammaren. Granskning av fullmakterna företas inför chefen för justitiedepartementet i närvaro av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret.

Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 16 —28 oktober för deltagande i Förenta Nationernas generalförsamlings tjugofjärde ordinarie möte i New York. Härmed får vi anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden den 16 oktober—1 november 1969 för deltagande i statsutskottets femte avdelnings resa till Japan, Hongkong, Thailand och Italien.

Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för andra kammarens sammanträden under tiden den 16 oktober—30 november. Därav framgår bland annat att den första frågestunden äger rum torsdagen den 23 oktober med början kl. 15.30. Då besvaras frågor som inlämnats senast kl. 12.00 fredagen den 17 oktober. En allmänpolitisk debatt anordnas onsdagen den 29 oktober kl. 10.00 med eventuell fortsättning torsdagen den 30 och fredagen den 31 oktober, båda dagarna med början kl. 10.00. Vid torsdagens och fredagens sammanträden kan även utskottsutlåtanden upptas till avgörande. Om samtliga ärenden hinner slutbehandlas på torsdagen blir fredagens sammanträde ett bordläggningsplenum, som i så fall tar sin början kl. 14.00. I den mån behov därav föreligger kommer fr.o.m. den 14 november arbetsplena att anordnas också på fredagarna. Dessa sammanträden börjar kl. 10.00. Kammarens ledamöter har tillställts en preliminär plan för behandling i kamrarna av utskottsutlåtanden intill november månads utgång. Med hänsyn till att en mycket stor del av utskottens arbetsmaterial ännu inte föreligger är de från utskotten erhållna tidsuppgifterna osäkra i vad avser sessionens senare del. För december månad kommer plan att upprättas så snart det blir möjligt att bättre överblicka vilka ytterligare propositioner som skall slutbehandlas av riksdagen under höstsessionen. Tidpunkten för sessionens sista arbetsplenum kan inte anges förrän närmare uppgifter erhållits beträffande propositionsavlämnandet. Såvitt nu kan bedömas torde riksdagsarbetet kunna avslutas först omkring den 17 december. Sedvanlig tidsplan för sammanträdena under december månad kommer att framläggas i början av november. Jag vill slutligen erinra om att till kammarens ledamöter utdelats förteckningar över dels propositioner avsedda att föreläggas höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden. Särskilda meddelanden har utarbetats angående riksdagens arbete m.m. under höstsessionen, riksdagens utrikeskontakter och riksdagens skoltjänst.

Herr talman! Årets vårriksdag tog en positiv ställning till förslagen från bl.a. vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp om skyndsam utredning i syfte att åstadkomma en ur kommunernas synpunkt gynnsammare kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Riksdagen beslöt som bekant att hemställa till regeringen om tillsättandet av en sådan utredning. Besluten vid årets höstsammanträden med landets 25 landsting vittnar om frågans aktualitet. Inte mindre än 16 landsting har nödgats höja skatten. För den största höjningen svarar Kopparbergs län med 1:25 kr. i höjd utdebitering; Gotland och Norrbotten höjer med respektive 1:10 och 1 kr. För primärkommunerna är den kommunala medelutdebiteringen för riket för år 1969 uppe i 20:24 kr. per skattekrona. Fastän kommunerna ännu ej fattat beslut om nästa års skatt varslar meddelanden från skilda håll om ytterligare höjningar. För en familj med två barn och en förvärvsarbetande med 15 000 kr. i deklarerad årsinkomst tar enbart kommunalskatten ca 2 000 kr. beräknat efter nyssnämnda riksgenomsnittliga utdebitering. För samma familj med 20 000 kr. i årlig inkomst tar kommunalskatten ca 3 000 kr. och för familj med 25 000 kr. årsinkomst ca 3 800 kr. Den av riksdagen begärda utredningen — vilken ännu ej blivit tillsatt — torde med hänsyn till problemens omfattning och art inte kunna bli klar och riksdagsbeslut i anledning av denna hinna bli fattade förrän ytterligare kommunala skattehöjningar blivit oundvikliga. Det bör i detta läge vara möjligt att uppnå lättnader i den kommunala beskattningen utan att därför några väsentliga föregripanden av en kommande utrednings arbete behöver förekomma. En ytterligare höjning av de extra skatteutjämningsbidragen är en tänkbar lösning. Det kan även tänkas en uppräkning av vissa utgående statsbidrag, vilka kännetecknas av en stark eftersläpning — exempelvis i fråga om skolutgifterna, barnstugeverksamheten och utgifterna för kommunala bostadstill lägg. Sådana eller likartade åtgärder på kortare sikt överensstämmer i sak med syftet i det av vårriksdagen 1969 fattade beslutet i denna fråga. Väsentligt är att förslag om ökade statliga bidrag i syfte att minska det kommunala skattetrycket icke enbart tar sikte på att kompensera kommunerna för en kommande skattereform innebärande reducerat skatteunderlag. Åtgärderna måste innebära en reell lättnad, om de skall motsvara andan i det av riksdagen fattade beslutet. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få rikta följande fråga: Överväger statsrådet att framlägga förslag innebärande lättnader i den kommunala beskattningen, vilka kan få effekt redan vid fastställandet av utdebiteringen för år 1971?

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig, om jag ämnar lägga fram något förslag om vidgad rätt till insättning på skogskonto i fråga om in komst av skog som stormfällts under år 1969, i likhet med vad som skett vid mera omfattande stormfällningar tidigare. Vidare har herr Magnusson i Borås frågat, om jag kommer att lägga fram förslag till riksdagen om en utökning av rätten till avsättning på skogskonto för skogsägare, som drabbats hårt av den svåra stormkatastrofen i höst. Förslag om vissa omedelbara stödåtgärder med anledning av höstens stormskador på skog kommer att läggas fram av jordbruksministern. I likhet med vad som tidigare skett vid omfattande stormfällningar avser jag att föreslå ökade möjligheter till insättning på skogskonto för drabbade skogsägare.

Herr talman! Har herr justitieministern uppmärksammat det djupt oroande i att våldsdåden mot inte minst gamla och handikappade människor ökat starkt under den senaste tiden? Av skräck för rån, misshandel och mord vågar gamla snart inte vistas utomhus och känner sig inte ens trygga i sina egna hem. I jämlikhetens intresse är det helt otillfredsställande att bristande möjligheter att själv försvara sig mot övergrepp skall vara avgörande orsak till människors otrygghet. Med anledning av detta vill jag till herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet ställa följande fråga: Avser herr statsrådet att snarast vidtaga åtgärder i syfte att öka inte minst äldre och = försvarslösa människors trygghet till liv och lem?

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag anser att det ökade antalet våldsdåd mot särskilt äldre personer kan ha något samband med att mellanölet är så lättillgängligt och om jag i så fall avser att vidta några åtgärder. Det är ett beklagligt faktum, att berusning kan vara orsaken till våldsdåd. Ibland kan sådant våldsdåd härledas till konsumtion av öl. I andra fall är det missbruk av sprit, vin eller narkotika som ligger bakom. Några omedelbara åtgärder som riktar sig speciellt mot mellanölet övervägs inte. Enligt min mening bör resultatet av alkoholpolitiska utredningens arbete avvaktas.

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Herr Carlshamre har frågat statsministern om han anser att Sveriges Radios styrelses övertagande av beslutsansvaret i fråga om utformningen av Sveriges Radios program om Europamästerskapen i fri idrott överensstämmer med de principer för ansvarsfördelningen inom Sveriges Radio som kommit till uttryck i radioansvarighetslagen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Radioansvarighetslagen ger inte några principer för vilket organ eller vilken person inom Sveriges Radio som har att bestämma formerna för bevakningen av nuets händelser.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det har i varje fall skapat klarhet på en punkt. I väntan på besked om den nya ärendesfördelning som skall göras i statsdepartementen har vi genom att frågan övertagits av utbildningsministern från statsminister Palme, till vilken den var ställd, fått veta att radiooch TV-frågorna nu inte har följt med till statsrådsberedningen, så som de en gång följde med från kommunikationstill utbildningsdepartementet. I övrigt är emellertid svaret inte särskilt klarläggande. Jag tror det är alldeles korrekt — jag bestrider ingenting därvidlag — att det inte finns några klara regler i radioansvarighetslagen när det gäller ansvarsfördelningen inom Sveriges Radio. Men det är ändå två förhållanden som har gjort att jag framställt min fråga. Det ena är att när riksdagen för inte så många år sedan behandlade och antog radioansvarighetslagen tror jag det stod rätt klart för de flesta att ett av syftena med lagen var att skapa en ansvarsfördelning som så nära som möjligt liknar den som gäller för pressen. Och inom pressen skulle att sådant beslutsövertagande som nu har skett i Sveriges Radio icke ha varit möjligt. En tidningsstyrelse skulle inte på det sättet kunna gå in i de befogenheter, som enligt grundlagen, alltså tryckfrihetsförordningen, tillkommer ansvarige utgivaren. Det är min uppfattning att avsikten var att vi skulle få till stånd något liknande inom Sveriges Radio. Härtill kommer emellertid det förhållandet att det juridiska ansvaret för programmen åvilar programledningen, närmare bestämt vissa utpekade befattningshavare inom programledningen. Det är fullt tänkbart att ett program som har tillkommit eller fått sin form till en del bestämd genom beslut av radiostyrelsen senare skulle kunna bli föremål för behandling enligt radioansvarighetslagen. En programtjänsteman skulle alltså kunna ställas till juridiskt ansvar för ett program över vilket programledningen inte har haft något inflytande vid dess tillkomst. Jag kan inte se annat än att detta är ett otillfredsställande förhållande. Det är möjligt att vi redan efter dessa få år som har gått sedan radioansvarighetslagen antogs får börja fundera över att ta upp den till ny prövning och eventuell precisering.
Herr talman! Jag är ledsen om jag gör herr Carlshamre besviken över att han inte fick diskutera denna fråga med en representant för statsrådsberedningen. Men vi har ansett att frågan bör ligga i kulturdepartementet, och jag hoppas att herr Carlshamre, med de kulturella intressen han har, är helt tillfredsställd med den ordningen. Låt mig i sak endast svara att herr Carlshamre kanske blandar ihop två saker. För det första har vi radioansvarighetslagen, som ger regler om det straffrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvaret för missbruk av yttrandefrihe ten i radioeller televisionsprogram. Enligt dessa regler skall det finnas en särskild programutgivare för varje program, och hans uppgift är att förebygga missbruk av yttrandefriheten i programmet. För det andra har vi reglerna i radiolagen. Där fastslås — och det vill jag understryka — betydelsen av att Sveriges Radio självständigt handhar programarbetet inom ramen för radiolagens krav på opartiskhet och saklighet enligt de riktlinjer som dragits upp i överenskommelsen med staten. Vidare vill jag erinra om att styrelsen för Sveriges Radio enligt statsmakternas uttalande år 1966 skall ha ett odelat ansvar för företagets verksamhet. Det är självfallet dessa regler och inte eventuella bestämmelser inom olika tidningar som skall vara gällande för Sveriges Radios verksamhet.
Herr talman! Jag är medveten om att jag blandar samman dessa två frågor, men jag gör det därför att de har blivit sammanblandade i verkligheten. Det är alltså bara på det sättet, att nu har vi fått ett exempel på att Sveriges Radios styrelse går in och bestämmer omfattningen och till viss del utformningen av ett visst program. Sedan är det en ansvarig programutgivare — alltså en befattningshavare inom programledningen — som har att bära det formella juridiska ansvaret för programmet. Att konstruera ett fall, där dessa två ansvar kunde komma i konflikt med varandra, är kanske inte särskilt lätt. Men det är definitivt icke omöjligt att göra det. Man kan väl tänka sig en situation där en programutgivare blir juridiskt ansvarig för ett program som varken han eller någon annan i programledningen helt haft möjlighet att bestämma utformningen av.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som dock inte var mycket av ett svar. Finansministern har uppenbarligen inte observerat de olägenheter som uppkommit. Olägenheterna består i att många fordonsägare genom att automobilskatten för tyngre fordon delats upp på olika terminer glömt att betala skatten för andra terminen. Bland dessa fordonsägare befinner sig penibelt nog många städer. I en stad är skatten på bussarna obetald, och i en annan stad har skatten för sopbilarna inte erlagts — fordonen skulle alltså egentligen beläggas med körförbud. Det är mänskligt att fela; och det får ju gälla även för kommunala funktionärer. Men den aspekt jag främst är intresserad av är den restavgift som nu påföres dessa fordonsägare. Det rör sig om ganska betydande belopp. I någon stad är det restförda beloppet 150 000 kr., och det blir en restavgift på 6 000 kr. Nu talas det om att länsstyrelsen, som har rätt att befria från restavgift, skulle medge sådan befrielse för de kommunala myndigheterna. Vad jag önskar är att det skall bli jämlikhet på detta område — jämlikhet är ju ordet för dagen. Finansministern har naturligtvis möjlighet att lägga sin samordnande hand över detta, så att en eventuell befrielse blir generell och alltså kommer att gälla även enskilda. Man får ju säga att om inte myndigheterna klarar av denna terminsbetalning, så är det mera ursäktligt om inte de enskilda gör det. Jag begär inte att finansministern skall kunna ta ställning till detta, eftersom han inte har fattat frågan på det sättet, och jag erkänner villigt att den är allmänt formulerad. Å andra sidan ingår det i statuterna att enkla frågor skall vara allmänt formulerade; blir de alltför specificerade får man dem inte igenom. Jag vill som sagt gärna be finansministern att se till denna angelägenhet, som alltså inte är oviktig. Antingen får man befria alla eller också får man låta även städer och andra kommuner betala restavgiften.

Herr talman! Finansministern brukar gissa bättre än han gjort denna gång, trots att tidningarna har hjälpt till ganska mycket för att han skulle kunna komma på rätt spår. Nu börjar vi ändå tala om vad frågan gäller. Jag har inte alls utbett mig några favörer för dem som har missat betalningen; jag tycker också att särskilt myndigheter skulle kunna klara detta med uppdelning på terminer, som inte är så besvärligt. Jag vill bara att man skall behandla alla lika. Det sägs nämligen att vissa länsstyrelser är inställda på att befria från restavgiften, medan andra — precis som finansministern — menar att vederbörande har tjänat ränta på pengarna under tiden. Mitt enda syfte har således varit att man skall ha likställighet för alla på detta område. Jag tror att finansministern och jag kan vara ense om att det är något att sträva efter.

Herr talman!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
Vi vet att den allmänna fastighetstaxering som pågår i många fall kommer att innebära att fastighetsvärdena höjs, med kanske mindre angenäma konsekvenser för en del egnahemsägare, jordbrukare och andra fastighetsägare.
Resultatet av den pågående fastighetstaxeringen kan Ööverblickas först under andra kvartalet 1970. Sådana åtgärder som herr Jonasson åsyftar kommer att övervägas i positiv anda när underlag finns för frågans bedömning.
Fastighetsskatten kan hårt drabba dem som har relativt små in När finansministern nu säger att dessa frågor skall bedömas i positiv anda är jag fullt nöjd, och jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om det har förekommit någon undersökning om orsaken till det på många platser i landet anmärkningsvärt stora antalet nyproducerade lägenheter som tre månader efter färdigställandet står outhyrda, och vilka slutsatser jag för min del är beredd att dra av detta förhållande. Bostadsstyrelsen har nyligen redovisat en undersökning av bostadshyror och outhyrda lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus som färdigställdes under andra halvåret 1968. Enligt denna undersökning var 4,9 procent av lägenheterna outhyrda tre månader efter tidpunkten för färdigställandet. Andelen outhyrda lägenheter har minskat i jämförelse med de lägenheter som blev färdiga ett halvår tidigare, där motsvarande andel var 5,4 procent. I Storstockholm och Malmö-Lundområdet förelåg det, enligt bostadsstyrelsens uppgifter, inga större svårigheter att hyra ut de nya lägenheterna, under det att i Storgöteborg 10 procent stod outhyrda efter tre månader. För vissa andra orter redovisas betydligt högre andelar. Problemet är emel lertid klart lokalt begränsat. Endast 19 kommuner hade mer än 20 outhyrda lägenheter inom den undersökta halvårsproduktionen. En jämförelse med tidigare gjorda undersökningar visar att det för flertalet orter synes röra sig om ganska snabbt övergående svårigheter. Bostadsstyrelsen har vid kontakter nyligen med länsbostadsnämnderna i de län, där svårigheter förekommit, fått beskedet att förekomsten av outhyrda lägenheter i hög grad hängde samman med lokala konjunkturförhållanden och att situationen nu är ljusare. Jag anser inte att avsättningssvårigheterna just nu ger anledning till oro. Men utvecklingen måste givetvis följas med uppmärksamhet. Fortsatta undersökningar av detta slag planeras. Det är också av vikt att den fortsatta bostadsproduktionen anpassas till lokalt betingade förändringar i efterfrågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Situationen med de många outhyrda lägenheterna avspeglar enligt min mening ett stort socialt problem. Det måste vara fel någonstans då det å ena sidan finns långa bostadsköer, i vilka även befinner sig familjer som helt saknar lägenheter, och å andra sidan moderna bostäder står tomma. Det räcker inte att bara konstatera detta, utan det krävs handling om man skall kunna komma till rätta med missförhållandena. Åtgärder måste vidtas på flera olika avsnitt. Man måste t.ex. försöka nedbringa byggnadskostnaderna. Vad som emellertid enligt vår uppfattning står i förgrunden känner ni alla till. Det är sådant såsom kapitalkostnadernas nedbringande, en stabilare och rationellare ordning i fråga om bostadsbyggandets kreditförsörjning — vilket förutsätter Ett annat spörsmål som bör tas upp i detta sammanhang är huruvida inte en utvidgning av bostadsstödet borde prövas. Såsom det nu är finns det uppenbar risk för en längre gående segregation än den nuvarande inom befolkningen när det gäller boendet, eftersom de nyproducerade lägenheterna inte kan hyras av andra än bättre ekonomiskt situerade personer. En sådan ordning kan absolut inte vara ett steg mot den ökade jämlikhet som det talas så mycket om. Det är riktigt, såsom herr statsrådet säger, att problemet inte är likartat i hela landet. I min hemstad Göteborg är läget emellertid mycket graverande. Storgöteborg leder nämligen en föga lustig riksstatistik, som presenterats av bostadsstyrelsen. även hyrorna ligger i Göteborg väl framme, endast överträffade av hyrorna i Storstockholm. Av statsbelånade färdigställda lägenheter i hela riket 1967 och 1968 stod 1700 tomma i april i år. Detta motsvarar 1,3 procent av tillskottet. Av antalet färdigställda lägenheter andra halvåret 1968 stod emellertid i Göteborg 14,6 procent tomma efter en månad och efter tre månader 9,8 procent, alltså nära 10 procent. Detta problem är inte särskilt nytt för Göteborg, och jag tycker inte att man skall säga det inte ger anledning till oro. Jag är inte överens med statsrådet i detta fall. Man måste också förstå förbittringen bland de bostadssökande när sådana siffror presenteras. De kan då med egna ögon se hur läget är samtidigt som de inte har någon egen bostad. Jag noterar dock till sist att statsrådet säger att han skall följa utvecklingen med uppmärksamhet och att fortsatta undersökningar skall genomföras. Vi kommer emellertid inte till rätta med problemen förrän dessa undersökningar följs av handling. Det är bara att beklaga att statsrådet Holmqvist inte i dag kan ge anvisning på vilka åtgärder han i så fall är villig att vidta.
Herr talman! Jag fruktar att de åtgärder som fru Ryding ifrågasatte — en speciell bostadsbank o.s.v. — inte kan lösa de problem som är aktuella i detta sammanhang. Jag tror betydligt mer på värdet av att kommunerna är observanta och i den mån de nu byggt för stora och för dyra lägenheter verkligen försöker se till att i fortsättningen uppföra lägenheter som de kan få avsättning för. Vad Göteborg beträffar föreligger tyvärr en del speciella omständigheter kring en del av de aktuella fastigheterna. Kostnaderna har blivit osedvanligt höga, eftersom det rört sig om saneringsobjekt, varvid man fått lov att betala tomterna mycket dyrt. Man har i dessa fall gjort en felaktig bedömning av förutsättningarna. Förhållandena är emellertid mycket skiftande, och såsom jag nämnde har de trots allt endast på ett tiotal orter vid undersökningstillfället varit av sådan art att de krävt uppmärksamhet. Vi är överens med fru Ryding om att utvecklingen skall följas, och vi är självfallet beredda att, om det finns anledning att vidtaga åtgärder utöver dem jag antytt, också genomföra sådana.

Herr talman! När det gäller att förbilliga bostadsproduktionen måste även det som jag sade om angelägenheten av en bostadsbank o.s.v. tas med i bilden. Det hör alltså till denna fråga, fastän givetvis på längre sikt. Statsrådet framhåller att förhållandena är otillfredsställande på endast ett tiotal orter. Men tyvärr finns det bland dessa även orter med en stor och svår bostadsbrist, och man måste förstå den förbittring befolkningen där känner. I Göteborg föreligger en sådan stor och svår bostadsbrist. Jag inser att statsrådet i dag inte kan utlova något, eftersom han inte gjort tillräckliga undersökningar, men jag måste till slut uttala den förhoppningen att, om missförhållandena fortsätter — vilket jag för min del tror — man omedelbart skall skrida till handling. Annars blir detta, såsom jag framhållit, ett ännu svårare socialt problem i fortsättningen.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag har för avsikt att framlägga förslag om ändring i lagen om allmän försäkring så att sjukpenning kan utgå från den dag som styrks med läkarintyg även om anmälan till försäkringskassa inte gjorts förrän i samband med läkarintygets insändande. I lagen om allmän försäkring föreskrivs att sjukpenning inte får utges för tid innan anmälan om sjukdomsfallet har gjorts hos försäkringskassan. Undantag från denna huvudregel får göras då hinder har mött mot att anmäla sjukdomsfallet eller eljest särskilda skäl föranleder att sjukpenning bör utgå. Det är att märka att något läkarintyg inte behövs i samband med sjukanmälan. Regeln har den enkla innebörden att den som vill kräva sjukpenning först skall anmäla sjukdomsfallet till försäkringskassan. Regeln har också till syfte att möjliggöra en tillförlitlig bedömning av sjukpenningfallen från kassornas sida. Huvudregeln om anmälningsskyldighet har försetts med undantag för att undvika att det i det enskilda fallet uppstår olyckliga konsekvenser. Med hänsyn till det stora antal sjukdomsfall som inträffar är en enkel och klar regel av värde. Tillämpningen av regeln måste givetvis fortlöpande följas. Jag vill nämna att riksförsäkringsverket f.n. överväger frågor som hänger samman med anmälningsskyldigheten inom sjukförsäkringen.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

Detta har inträffat även då vederbörande har legat på sjukhus. Vi litar ju på våra läkare, när de i övrigt försöker hjälpa oss mot våra sjukdomar, och jag tycker att vi bör lita på dem även i sådana fall som det här gäller. Det skulle undanröja mycken irritation på många håll. Enligt mitt sätt att se är lagen i detta avseende felaktig, och då bör den ändras. Och om lagen tillämpas felaktigt, så bör tillämpningsföreskrifterna justeras.
Herr talman! Jag vill här nämna att när det gäller möjligheterna att snabbt anmäla sjukdomsfall har alla försäk ringskassor numera automatiska telefonsvarare. En del mindre lokalkontor kan sakna sådan apparat, men då framgår det av telefonkatalogen eller av den information som kassan sänt ut vart den sjuke kan ringa för att anmäla sin sjukdom. Alla har sålunda möjligheter att göra sjukanmälan per telefon vid vilken tid på dygnet som helst. Detta är självfallet en viktig upplysningsfråga, och jag tror att vi har mycket kvar att göra på upplysningens område, bl.a. när det gäller de förhållanden som här diskuteras. Jag vill i sammanhanget framhålla att ett TV-inslag i riksförsäkringsverkets informationsserie i våras gällde just regeln om omedelbar sjukanmälan, och såvitt jag kan bedöma var det ett informativt och värdefullt program. Riksförsäkringsverket betraktar vårens kampanj i massmedia bara som en början till en bredare informationsverksamhet. Jag har med detta velat betona att vi här har att göra med en viktig upplysningsfråga. Det är möjligt att man i enskilda fall kan tycka att bedömningen varit hård. Riksförsäkringsverket håller på att titta på just frågan om anmälningsförfarandet.
Herr talman! Jag kan komplettera mitt föregående inlägg med att påpeka att det finns fall där en person brutit benet och intagits på lasarett med ambulans men inte fått någon sjukpenning därför att olycksfallet icke anmälts till sjukkassan. Det har inte hjälpt med några läkarintyg — det har över huvud taget inte gått att få till stånd en rättelse. Jag tycker att en sådan bedömning av ersättningsfrågan är felaktig och strider mot rättsmedvetandet. Det är att hoppas att riksförsäkringsverket verkligen ändrar på tillämpningsföreskrifterna. Det var väl detta som socialministern avsåg med sitt se naste inlägg och med upplysningen i den sista delen av frågesvaret.
Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag anser att tendensen till ökade fall av koloxidförgiftningar vid bilverkstäder, garageoch servicelokaler samt liknande arbetsställen påkallar något initiativ från min sida i syfte att få skärpta skyddsbestämmelser utfärdade, eventuellt registrering av koloxidfarliga arbetslokaler samt regelbunden skyddskontroll vid dessa. Enligt vad man upplyser på arbetarskyddsstyrelsen finns inte några belägg för en tendens mot ett ökat antal fall av koloxidförgiftning på bilverkstäder och liknande arbetsställen. Jag vill ändå i anledning av frågan redovisa följande. Grundläggande bestämmelser med syfte att förebygga att arbetstagare ådrar sig ohälsa på arbetsplatsen finns i arbetarskyddslagen. BL a. föreskrivs åtgärder för att förhindra att rök, gas etc. sprids i skadlig eller besvärande mängd. Närmare föreskrifter ges i arbetarskyddskungörelsen. Detaljerade bestämmelser om ventilation av bilverkstäder och garage m.m. finns i anvisningar för tillämpningen av byggnadsstadgan. Dessa anvisningar har meddelats av statens planverk efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen. och liknande servicelokaler är i regel registrerade hos <yrkesinspektionen. Mindre garage är i regel registrerade hos den kommunala tillsynen. Förutsättningarna för en effektiv kontroll av sådana arbetslokaler som det här är fråga om har förbättrats genom att varje yrkesinspektionsdistrikt erhållit utbildad yrkeshygienisk personal samt instrument för bl.a. gasoch dammätningar. Vidare har arbetsmedicinska institutet i samråd med arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen nyligen utarbetat en förteckning över hygieniska gränsvärden för ett stort antal luftförorenande ämnen, däribland koloxid. Den nya förteckningen innebär skärpta krav beträffande koloxid. Gränsvärdena skall ligga till grund för yrkesinspektionen i dess viktiga arbete med tillsynen på arbetsplatserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Med den utveckling som ägt rum och fortfarande äger rum av bilismen här i Sverige måste skyddet mot den smygande koloxidförgiftningen i bilverkstäderna byggas ut väsentligt. Det är därför fullt förståeligt att bilarbetarna — som uppgår till ett antal av 30 000 här i landet — nu har aktualiserat denna fråga med kraft. Det gäller ett allvarligt problem, och situationen kan snabbt förvärras om man låter det gå som hittills. Statsrådet säger i sitt svar att arbetarskyddsstyrelsen uttalat att det inte finns några belägg för en tendens mot ett ökat antal fall av koloxidförgiftning i bilverkstäderna. Jag skulle då vilja rekommendera statsrådet att läsa senaste numret av Metallarbetaren eller Dagens Nyheter för den 17 oktober. Där står nämligen något helt annat. Söder sjukhuset har en nyinrättad yrkesmedicinsk avdelning, och man säger där att man ser hur farorna ökar. Det må tillåtas mig att tro mera på det påståendet och på de fackligt organiserade bland bilarbetarna, som har samma uppfattning. Från fackligt håll kräver man alltså nu kraftåtgärder och fasta normer. Det finns inga sådana, och därför vill man ha till stånd en lagstiftning som anger högsta tillåtna nivåer och inte bara de yrkeshygieniska gränsvärdena för förgiftningssymtom sedan dessa väl har infunnit sig. Det förekommer inte heller någon fullständig registrering av koloxidfarliga arbetsplatser. Socialministern säger visserligen i svaret att de i regel är registrerade, men denna registrering finns bara i form av noteringar på de insjuknades patientkort. Arbetarskyddslagen talar om att ventilationen skall vara »tillfredsställande» ordnad, men vad är »tillfredsställande»? Här måste enligt min uppfattning klara besked ges om hur stor mängd koloxid som kan tolereras. Detta är spe >iellt viktigt, då människans egna sinnen i detta fall inte är tillräckliga eftersom koloxiden inte syns och inte luktar. Jag är något överraskad av socialministerns svar, ty i dag borde väl ingen kunna motsätta sig en skärpt lagstiftning på detta område, just så som bilarbetarna gemensamt kräver. Det skall vara en lag som klart anger den högsta halt av koloxid som man kan tolerera, och den måste också stadga att alla verkstäder, stora som små, har skyldighet att montera in anordningar som slår larm om dessa lagstadgade värden överskrids. Jag hoppas att socialministern noga tar del av de krav som bilarbetarna aktualiserade i veckan och överväger om det inte behövs kraftigare åtgärder än de som hittills har vidtagits i vårt land.
Herr talman! Jag vill försäkra fru Ryding att jag mycket noga har följt den debatt som särskilt under senare tid pågått i den fackliga pressen om bl.a. arbetarskyddet. Frågan om skyddskontrollen på arbetsplatserna är ju fortlöpande aktuell. Uppmärksamheten är inte minst riktad mot problem som sammanhänger med tillsynen över de mindre arbetsplatserna. En utredning inom arbetarskyddsstyrelsen sysslar just med dessa frågor. Jag vet inte om det har gått fru Ryding förbi att jag vid annat tillfälle har meddelat att en översyn av arbetarskyddslagstiftningen förestår. Frågor som gäller arbetarskyddsbestämmelsernas innehåll och utformning kommer att prövas i det sammanhanget. Kontrollfrågorna måste självfallet också få en framträdande plats när arbetarskyddslagen nu skall ses över. Jag kanske också skall nämna att den fackliga rörelsen, fru Ryding, är livligt engagerad på detta område tillsammans med det socialdemokratiska partiet. En arbetsgrupp som representerar det socialdemokratiska partiet och LO utarbetar för närvarande ett handlingsprogram för bättre arbetsmiljö, och detta program beräknas föreligga före årets slut. En målsättning för denna grupps arbete är att arbetsplatserna så långt som möjligt skall göras riskfria. Jag kan alltså lugna fru Ryding med att dessa frågor i hög grad har prioritet.
Herr talman! Visst är ett program bra, men jag tror inte att det skyddar bilarbetarna så värst mycket mot koloxidförgiftning, om inte också handling följer. Det är också bra att denna översyn av arbetarskyddslagen pågår — jag vet att den gör det — men det hade varit ännu bättre om socialministern hade nämnt att just den fråga jag har tagit upp skulle prioriteras. Det sade han ingenting om i svaret, utan jag fick reda på det nu efteråt, vilket i och för sig var tacknämligt. Jag hoppas alltså att frågan verkligen tas upp. När översynen är färdig kommer det säkert att finnas klara besked, som visar att det inte alltför länge till får fortsätta som det är nu.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han ämnar vidta några åtgärder för att förbättra urvalsmetoden för tillträde till de spärrade linjerna vid fackhögskolor och universitet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I direktiven till kompetensutredningen framhålls att det är en central uppgift för de sakkunniga att pröva frågan om formerna för urval till spärrad utbildning. Enligt vad jag inhämtat överväger utredningen även möjligheten att i avvaktan på en mer omfattande förändring av nuvarande system föreslå vissa modifikationer beträffande = tillämpningen av gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag tror att det här inte bara är fråga om vissa modifikationer av gällande bestämmelser utan att det också behövs ett bättre urvalsinstrument. Jag skall ge ett exempel härpå. Jag har en bekant, en student, som ville bli arkitekt och studera på Chalmers. Härför krävdes 4,07 poäng. Vederbörande hade 4,06 poäng, alltså en hundradels poäng mindre än vad som krävdes. Man frågar sig då vilken garanti som finns för att en person med en hundradels poäng mer är bättre skickad för arkitektstudier när man vet att gymnasiebetygen i filosofi, religionskunskap, gymnastik och humanistiska ämnen kan vara utslagsgivande för en naturvetares möjligheter att komma in på Chalmers. För att bli läkare lär fordras 4,62 poäng, och har man då svagare betyg i humanistiska ämnen kan man vara ur spelet för utbildning till läkare. Vi har för få utbildningsplatser, och det är väl förklaringen till att vi har spärrar. Därför är det också viktigt att vi får ett så rättvist urvalssystem som möjligt för behöriga sökande. När en hundradels poäng kan vara utslagsgivande borde man väl kunna överväga att införa en skala med flera grader än den som vi nu har och som går från 1 till 5. Det skulle vara intressant att höra vad statsrådet Moberg säger härom. En sådan skala skulle visserligen öka kraven på lärarnas urskillningsförmåga, men den skulle samtidigt kunna bli ett medel för att bemästra de nuvarande svårigheterna vid intagning på spärrade linjer. Skolbetygen är inte alltid något rättvist urvalsinstrument. De elever som engagerat sig hårt t.ex. i föreningsverksamhet och arbete i elevråden kan faktiskt bli bestraffade på så sätt att de inte får tillträde till de spärrade linjerna eftersom deras tid i så hög grad har tagits i anspråk för föreningsverksamhet och liknande. Borde inte kvalificerat för eningsarbete också tillmätas ett visst meritvärde? Jag menar att alla ämnen bör vara meritgivande men att vissa karaktärsämnen för den utbildning som vederbörande önskar skaffa sig bör kunna ges högre värde. Kunde inte en viss differentiell vägning av ämnena vara en framkomlig väg, statsrådet Moberg?
Herr talman! Herr Källstad säger i kommentar till mitt svar att det behövs mer än modifikationer beträffande tilllämpningen av gällande bestämmelser; det behövs ett bättre urvalsinstrument. Detta har jag också framhållit i mitt svar. Vi är ingalunda nöjda med det nuvarande systemet, och redan 1965 tillsatte vi därför kompetensutredningen som fick i uppdrag att se över hela komplexet. Jag vill erinra om vad som står i direktiven till den utredningen: »Intagningsbestämmelserna måste sålunda utformas så att personer som sakligt sett är väl meriterade för en viss utbildning får reella möjligheter att komma i fråga oavsett på vilket sätt de förvärvat sina kunskaper, färdigheter och förutsättningar i övrigt.» I direktiven diskuteras sedan olika möjligheter.

Vi är alla djupt bekymrade, inte bara herr Källstad. Vi gör vad vi kan för att få till stånd en ändring, men det tar tid. Den parlamentariskt sammansatta kompetensutredningen, där folkpartiet är representerat av herr Mundebo, arbetar för hög tryck, men den kan inte omgående lägga fram något förslag till genomgripande förändring. Den överväger därför, inte minst med hänsyn till höstens upplevelser, att göra vissa modifikationer i nu gällande regler. Enligt vad jag inhämtat diskuterar man nu inom kompetensutredningen möjligheten av en vidgad användning av den s.k. fria kvoten inom det nuvarande systemet. Det skulle ganska snart kunna möjliggöra sådana förändringar som kan minska en del av olägenheterna med det nuvarande systemet.
Herr talman! Jag är tacksam för det kompletterande tillägg som statsrådet Moberg gjorde och noterar med tillfredsställelse att han tydligen i varje fall är lika missnöjd som jag beträffande den ordning som nu råder beträffande urvalsmetoderna för tillträde till fackhögskolor och universitet. Det är inte så egendomligt om studenter funderar över den ödesdigra effekt som en felande hundradelspoäng i vissa fall haft för dem. När nu statsrådet Moberg så kraftigt hänvisat till kompetensutredningen och även uttalat att den kan komma att göra vissa modifikationer hoppas jag att dessa också med det snaraste skall kunna förverkligas.

Herr talman! Jag vill tacka finansminister Sträng för svaret på min interpellation. Det var ett snabbt och positivt svar. Bland de åtgärder som kan lindra de ekonomiska skadeverkningarna av septemberstormarna i västra Sverige är en ökad rätt till insättning på skogskonto en betydelsefull faktor. Jag är därför förvissad om att finansministerns besked om ökade möjligheter til sådana insättningar kommer att hälsa: med tillfredsställelse. Det är ett stort problem för mång: skogsägare att på ett enda år nödga: avyttra fyra till fem års och i visse fall ända upp till åtta å tio års avverkningar. Genom den progressiva inkomstbeskattningen kommer många skogsägare upp i en mycket hög skatt eftersom de beskattas på en inkomst som annars skulle vara fördelad på ett visst antal år framöver. De på skogskonto insatta medlen kommer utan tvivel väl till pass — om det nu blir såsom finansministern utlovat — när det blir aktuellt med reparationer inom de stormhärjade områdena. Det blir reparationer som kommer att visa sig ganska kostnadskrä vande. En ökning av rätten till insättning på skogskonto kommer att utjämna skogsinkomsterna, vilket kommer att medverka till en viss eliminering av de ekonomiska förlusterna, sett ur skattesynpunkt. Jag tackar än en gång finansministern för den vilja han visat att vidta åtgärder i en för skogsägarna brydsam situation.
Herr talman! Glädjande nog är det mycket sällan som vi här i landet drabbas av naturkatastrofer, men det hände den 22 september, då speciellt Västsverige drabbades svårt av den oerhört svåra storm, som tyvärr också krävde ett tiotal människoliv. Beträffande det sistnämnda kan vi inte göra stort annat än med beklagande tänka på de omkomnas anförvanter. Stormen medförde emellertid också en del ekonomiska problem, och där drabbades skogsägarna alldeles speciellt. Därför är det av stor vikt att skogsägarna får den möjlighet som ligger i att fördela inkomster från skogen på längre tid genom insättning på skogskonto. Det är sålunda med mycket stor glädje som jag i dag har tagit del av finansministerns besked att bestämmelser skall införas som skapar större möjligheter för skogsägarna att göra insättningar på skogskonto. Med dessa ord ber jag att få tacka finansministern för hans välvilliga svar.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

För min del hade jag tillfälle att i samband med att beslut om denna skatt fattades i våras framföra en del synpunkter mot densamma, och därför finns det ingen anledning för mig att i dag gå in på alla de argument som kan anföras i sammanhanget. Jag konstaterar bara att vad jag då anförde även senare har framförts på olika sätt av talesmän från jordbrukarleden. I den debatt som då fördes sade finansministern, när han redogjorde för det utredningsförslag som låg till grund för beslutet, att remissinstanserna hade kritiserat förslaget, vilket finansministern betecknade som ett mycket tillkrånglat system med veckoavgifter och mycket annat. Finansministern anlade därför, som han sade, en del praktiska synpunkter på frågan och lade fram ett annat och enklare förslag. Tyvärr fanns det vid det tillfället inte tillräckligt med sakmaterial i frågan. Vi som kämpade mot skatten på jordbrukstraktorer förlorade. Jag hälsar därför med mycket stor tillfredsställelse, att RLF med hjälp av Jordbrukets utredningsinstitut nu fått fram ett omfattande siffermaterial, vilket lagts fram för finansministern. RLF har uträttat ett mycket stort arbete i detta avseende, något som jag är mycket tacksam för. Materialet klarlägger på ett bra sätt kostnadsansvarighetsprincipen, av vilken framgår att skatten är för hög. Jag förstår mycket väl att man inte utan vidare kan fatta beslut om ändring av bestämmelserna. Det måste helt enkelt finnas ett mycket stort utredningsmaterial, som kan ligga till grund för ändringar, och jag hoppas att det nu finns ett sådant material. Därför hälsar jag med tillfredsställelse finansministerns besked i interpellationssvaret att materialet skall bli föremål för granskning i finansdepartementet. Det är ju ett positivt uttalande som finansministern gör. När det sedan gäller svaret på min enkla fråga om tillämpningsföreskrifterna, så är det tillfredsställande att en kungörelse rörande trafiktraktorerna nu kommer att utfärdas. Det finns så många olika typer av dessa fordon att det är bra att få klarhet i bestämmelserna. Även beträffande jordbrukstraktorerna råder viss oklarhet. Eftersom man hade att registrera traktorerna före den 1 oktober är det många som funderat över var och hur gränserna skulle dras. Jag hoppas att även denna fråga skall kunna lösas i samband med den granskning som finansministern ställt i utsikt. I det jag än en gång tackar finansministern för svaret uttalar jag förhoppningen att finansministern, som den praktiske man han från olika synpunkter visat sig vara, också härvidlag skall finna skäl för en ändring till det bättre. Jag hoppas alltså på en omprövning av bestämmelserna och en lindring av skatten sedan RLF:s utförliga material granskats.

Herr talman! Jag ber liksom herr Jonasson att få framföra ett tack för det svar som finansministern lämnat. Finansministern förklarar att frågan är föremål för granskning i departementet. Låt mig då uttala förhoppningen att man vid den granskningen kommer till ett resultat som gör att utformningen av traktorskatten omprövas och omprövas till det bättre. Det moderna jordbruket har ju behov av inte bara traktorer som går på vägar utan också s.k. hjälptraktorer — man har kanske en traktor mer än vad man egentligen skulle behöva bara för att få en rationalisering av arbetet. Det blir vanligare och vanligare att man håller sig med en lasttraktor som man begagnar för lastningsarbete under sommarhalvåret men ställer in under vinterhalvåret och då inte alls använder. Traktorerna går i allt mindre utsträckning på landsvägarna, därför att det är alltför tidsödande, arbetskrävande och dyrbart att köra dem där. Med den utformning som vår ekonomiska föreningsrörelse har fått läggs det upp körlinjer, genom vilka jordbrukaren kan få hem sina förnödenheter. Han får dem vid dörren en eller två gånger i veckan. Själv har jag en hjälptraktor, som jag ställer in under vinterhalvåret. Den går väl högst en eller två mil till och från gärdena på väg som underhålls av vägsamfällighet med statsbidrag eller på allmän landsväg. Det blir dyrbara turer med denna traktor: 100 å 200 kronor per mil. En metallarbetare ringde mig häromdagen. Han har ett litet jordbruk, som han har haft utarrenderat till några grannar i ett tjugotal år. Han tycker att han inte orkar med snöskottningen hemma på gårdsplanen och har en gammal traktor enbart för detta ändamål. Nu ville han att jag skulle hjälpa honom med en skrivelse för att få dispens för denna traktor. Jag vill uttala den förhoppningen, att den granskning som nu pågår i finansdepartementet skall leda till att man kan ta bort en del av de skönhetsfel som finns i traktorskattens nuvarande utformning, så att vi får en bättre tingens ordning. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Detta är verkligen en fråga som har satt lidelserna i svallning hos det svenska folket. Denna skatt slår nämligen mycket olika. Herr Magnusson i Nennesholm nämnde en arbetare som hade en traktor, och jag har träffat många arbetare i fria yrken som har traktorer. Det finns också småbrukare som har 10 tunnland och hugger i skogen och som har mycket små inkomster, och denna skatt drabbar dem mycket hårt. Den som har en stor gård som jag själv, herr finansminister, klarar mycket lätt av skatten, men för de små är den faktiskt besvärlig. Den enda chansen att slippa traktorskatten är att man avregistrerar sin traktor eller sätter på järnhjul, men om den har järnhjul kan man inte använda den. Jag begärde ordet bara för att i all vänlighet ge finansministern ett gott råd. Han har ju fått beröm här för att han är en klok karl med sunt bondförstånd, som man brukar säga. Jag vill ge ett litet tips när herr finansministern skall fundera på dessa saker. Hur skulle det vara att helt enkelt ha ett skattekvitto i form av en registreringsskylt som man får lösa ut och hänga på traktorn för att få åka på väg? Det är många som inte kör på väg, och de måste nu sätta på järnhjul för att slippa skatten, men då kan de inte använda traktorn ens på egen stallbacke. Man kunde gärna också differentiera traktorskatten litet mer. Småbrukare med mycket små traktorer som praktiskt taget aldrig kör på landsväg skulle kanske kunna få ett lägre pris på skattekvittot, och för andra skulle skatten ligga högre. Jag tror att detta skulle vara ett sätt att komma ifrån det besvärliga problem som det innebär att antingen få lov att sätta järnhjul på sin traktor eller också avregistrera den.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka har frågat, om jag under den närmaste tiden avser att vidtaga åtgärder i syfte att på ett bättre sätt än hittills lösa frågan om Gotlands kommunikationer med fastlandet. På initiativ av min företrädare har förhandlingar med intressenter i Gotlandstrafiken angående en samarbetsöverenskommelse om regelbunden sjö trafik mellan Gotland och fastlandet och därtill anslutande landtrafik pågått sedan maj 1968. Under våren och sommaren i år har kontakter ägt rum med Rederi AB Gotland i syfte att försöka nå en överenskommelse i enlighet med de riktlinjer som Övriga parter tidigare enats om. I mitten av förra månaden meddelade rederiet att man efter förnyad prövning inte funnit skäl ändra sitt tidigare beslut att inte godkänna överenskommelsen. Med hänsyn till den korta tid som stått till buds sedan Rederi AB Gotland lämnat sitt slutgiltiga besked kan jag för dagen inte säga vilka åtgärder som kommer att genomföras och vilka initiativ som kommer att tas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Jag kan knappast säga att jag är helt nöjd med det, men statsrådet är ju ny i sitt ämbete och vi kanske för dagen inte kan ställa så stora krav på besked. Jag vill dock i korthet anföra några synpunkter. Frågan om kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet har varit oerhört segsliten. Den har behandlats av riksdagen vid olika tillfällen ända sedan 1945, alltså i snart 25 år. Tre statliga utredningar har behandlat frågan, men ingenting har hänt. Riksdagen har också vid två olika tillfällen gjort uttalanden. 1963 års riksdag uttalade att principen, att staten skall lämna ekonomiskt stöd så att kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet blir i huvudsak desamma som kostnaderna för landtransport med motsvarande trafikstandard på sträckor av samma längd, bör förtjäna beaktande och ägnas vederbörlig uppmärksamhet. Detta underströks av innevarande års riksdag. Jag vill alltså konstatera att riksdagen inte ställt sig likgiltig till denna fråga. Regeringen har emellertid inte vidtagit några åtgärder. Inte nog med att ingenting positivt har skett, vi har till och med fått bevittna att sedan årsskiftet mervärdeskatt har införts på transport av personbilar över havet, vilket ytterligare fördyrar dessa tjänster med 11,1 procent. Statsrådet åberopar i sitt svar de förhandlingar som ägt rum mellan statsmakterna och vissa trafikintressenter på Gotland och meddelar att dessa inte har lett till något positivt resultat. Gotland har under alla dessa år såsom den enda av landets provinser fått lösa sina kommunikationsproblem helt utan statlig medverkan. Vad färjeförbindelserna beträffar har vi varit hänvisade till privat bolags tjänster. På flyget har vi fått betala högsta kilometerpris trots vårt stora beroende av detta kommunikationsmedel. Det kan för övrigt framhållas att enbart de statliga avgifterna belöper sig till cirka 24 procent av biljettkostnaderna. Tiden hastar, statsrådet Norling. Om vi är ense om målsättningen att Gotland skall bli en livskraftig och expansiv del av landet måste näringslivet där förstärkas. Därvid är kommunikationsfrågan av vital betydelse. Sänkta transportkostnader skapar bättre förutsättningar för utveckling av näringslivet. Detta ger i sin tur en högre trafikintensitet, vilket kan initiera ytterligare sänkta transportkostnader. En spiraleffekt i rätt riktning skulle därmed erhållas.

Herr talman! Det förslag till samar betsöverenskommelse mellan parterna, som nu inte längre är aktuellt sedan Rederi AB Gotland för mycket kort tid sedan beslutade att icke godkänna överenskommelsen, innebar att staten förklarade sig beredd att göra ekonomiska insatser. Sådana insatser innefattade självfallet också skyldighet för staten att se till att garantier skapas för att dessa insatser kom konsumenterna till godo. Jag vill konstatera detta i samband med de krav i denna fråga som nu framförts. Det har alltså funnits möjligheter att få till stånd en samarbetsöverenskommelse som jag är Övertygad om skulle ha varit till mycket stor nytta för Gotlands befolkning. Vi skall väl nu avvakta vad som kan komma att ske i nuvarande läge. Jag har bara i mitt svar konstaterat, vilket jag nu upprepar, att jag inte med hänsyn till den korta tid som stått mig till buds för dagen kan ange vilka åtgärder och initiativ som kommer att följa.
Herr talman! Det är just konsumentintressena som jag menar att vi har att bevaka i detta sammanhang. Det har därför för Gotlandsrepresentanterna synts något egendomligt att statsmakterna här fört en diskussion över huvudet på de folkvalda företrädarna. Man har fört diskussionerna direkt mellan departementet och trafikintressenterna. Jag kan meddela att riksdagsmännen inte på något sätt varit inkopplade, utan att vi fått ta del av de framförda synpunkterna genom pressen. Därför vill jag än en gång uppmana kommunikationsminister Norling att ta kontakt med representanter för Gotlands befolkning, först och främst med landstingets näringsoch kommunikationsråd och med representanter för samarbetsnämnden för Gotlands kommuner. Jag tror att vi gemensamt skall kunna finna framkomliga vägar, som måste vara andra än de som hittills prövats.

Herr talman! Innan denna debatt avslutas är det angeläget att få konstatera att i de förhandlingar som fördes innan vi kom fram till förslaget om en samarbetsöverenskommelse deltog bl.a. representanter för Visby stad, Lärbro kommun och Klintehamns kommun. Frågan är om inte dessa måste anses vara representativa företrädare för Gotland. I förslaget ingick att ett eventuellt avtal skulle innefatta även en mycket stark framtida kommunal representation.
Herr talman! Det är riktigt att representanter för hamnkommunerna var kallade till dessa förhandlingar. Hamnkommunerna är ju också trafikintressenter. Min önskan inför de direkta överläggningar som vi nu emotser är att dessa skall föras mellan departementet och representanter för hela Gotland. Det är det vi måste syfta till. Om allt går efter planerna kommer Gotland dessutom från och med den 1 januari 1971 att utgöra en enda kommun. Detta understryker vikten av att representanter för hela Gotland nu kommer med i nya förhandlingar. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte
Herr talman! Herr Enskog har frågat, när jag avser att framlägga proposition om Mälarledens fördjupning. Vid de kontakter som förevarit mellan kommunikationsdepartementet och de närmast berörda intressenterna i en utbyggnad av Södertälje kanal och Mälarfarlederna har diskuterats dels huvudmannaskapet för kanalen och farlederna, dels ytterligare utredning av utbyggnad av kanalen. Ställningstagande till frågan om huvudmannaskapet bör ske i samband med prövningen av lotsoch fyrväsendets organisation, de statliga sjöfartsavgifterna och hamnpolitiken i stort. I avvaktan därpå avser sjöfartsverket att göra vissa förnyade tekniska beräkningar rörande utbyggnaden. Jag kan därför inte nu ange någon tidpunkt då ställning kan tas till utbyggnad av Södertälje kanal.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Många kommunikationsministrar har under årens lopp varit inkopplade på densamma, men ingen av dem har kunnat ange någon tidpunkt för när ställning kan tas till frågan om Mälarledens fördjupning. Redan 1943 gjordes det en utredning i ärendet. år 1962 fick vi en ny, teknisk utredning och 1963 en trafikekonomisk utredning. Sedan dess har frågan behandlats i olika instanser, man har gjort uppvaktningar, och intressenterna i Mälarleden har lagt fram nya förslag, men ännu har vi inte kunnat få något besked. år 1967 ställde jag samma fråga till dåvarande kommunikationsministern men fick inte heller den gången något besked. För sju månader sedan uttalade föregående kommunikationsministern i en tidningsintervju, att han räknade med att om en månad kunna lämna besked om när ställning kunde tas till detta spörsmål. Sedan dess har vi fått en ny kommunikationsminister, och jag hoppas att han hinner ägna sig åt denna viktiga fråga, så att vi kan få ett beslut snart. Under tiden som alla dessa utredningar arbetat har trafiken växt mycket snabbt. I Västerås hamn var den sålunda år 1961 1,1 miljoner ton och 1968 hade den stigit till 1,7 miljoner ton. I år räknar man med att den kommer att uppgå till 2,3 miljoner ton. Om vi sedan lägger till trafiken på Köpings hamn, ca 800 000 ton om året, blir det drygt 3 miljoner ton, vilket betyder att ca 10 000 ton gods fraktas på Mälaren varje dag. En förbättring av leden är nödvändig, inte bara för att kunna segla med större fartyg utan också ur miljövårdssynpunkt. Det blir nämligen därigenom betydligt lättare att navigera, och vad det kan innebära förstår var och en. Det senast framlagda förslaget om en meters fördjupning av leden skulle kosta 25 miljoner kronor, och den fördjupningen skulle ge oss en åtskilligt bättre farled än den vi nu har. Jag hoppas på ett beslut snarast i frågan.

Herr talman! Herr Antonsson har frågat om jag har för avsikt att låta utreda möjligheterna att åstadkomma ett effektivare försäkringsskydd mot stormskador och andra skador på växande skog. Som herr Antonsson framhåller har denna fråga diskuterats av 1968 års stormskadeberedning. Vid remissbehandling av beredningens betänkande har framkommit att det för närvarande pågår överläggningar mellan representanter för vissa försäkringsbolag och skogsbruket beträffande utformning av ett lämpligt försäkringsskydd. Innan resultatet av dessa överläggningar kommit fram anser jag det inte motiverat med någon statlig utredning i ämnet.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat vilka åtgärder som vidtagits och vilka som planerats för att klara arbetskraftssituationen inom de skogsområden som drabbats av höstens stormar samt om jag vill medverka till att gränsen för insättning på skogskonto höjs för de skogsägare och lantbrukare vilkas skogar härjats av höststormen. Herr Oskarson har vidare frågat om jag överväger ytterligare åtgärder för att minska höstens stormskadeverkningar för de lantbrukare och skogsägare som drabbats av dessa. Herr Antby har ställt i huvudsak samma fråga. Beträffande den första frågan får jag meddela att enligt vad jag inhämtat har arbetsmarknadsverket inlett en aktion för rekrytering av arbetskraft till de stormhärjade länen samt utlovat att så långt det är möjligt ställa förläggningar, personalbodar och vissa redskap till förfogande. Med anledning av herr Oskarsons andra fråga vill jag erinra om att finansministern i går meddelade denna kammare att han har för avsikt att föreslå en vidgning av rätten till avsättning på skogskonto för stormskadedrabbade skogsägare. Beträffande herr Oskarsons och herr Antbys gemensamma fråga om ytterligare åtgärder får jag erinra om att frågan om samhällsstöd vid stormskada på skog har utretts av 1968 års stormskadeberedning. Med"'anledning av årets stormskador avser regeringen föreslå höstriksdagen vissa stödåtgärder som grundas på beredningens förslag. I första hand kommer att föreslås stöd till inventering av inträffade skador. Regeringen ämnar vidare föreslå statliga garantier för lån till bl.a. avverkningsoch lagringskostnader, i syfte att underlätta för skogsägare med likviditetssvårigheter att utan dröjsmål ta till vara den stormskadade skogen.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

Beträffande den andra frågan, om en höjning av gränsen för insättning på skogskonto, fick vi ju, såsom framgår av svaret, i går besked av statsrådet Sträng, också det i positiv riktning. Som svar på min tredje fråga har statsrådet tagit upp det som är det centrala, nämligen likviditetssvårigheterna. Det är många som får det besvärligt med krediterna i den situation som har uppkommit. Statsrådet har lovat att framlägga förslag. Jag noterar detta med tillfredsställelse, och vi skall med intresse ta del av förslagen när de presenteras. Jag vill i sammanhanget endast framhålla att det även härvidlag är angeläget att statsrådet handiar snabbt. Den första frågan i min interpellation gällde åtgärder för att klara den uppkomna arbetssituationen i de drab bade områdena, och jag vill knyta några korta reflexioner till denna fråga. Vi vet alla att behovet av arbetskraft inom de stormskadade områdena är stort. Inom Halland, som jag av naturliga skäl känner bäst till, uppgår det stormfällda virket till cirka 1,5 miljoner kubikmeter — det motsvarar ungefär tre års normal avverkning. Men stormen har slagit olika, och för många lantbrukare är skadorna betydligt större. Länsarbetsnämnden har kommit i gång med arbetet att skaffa fram folk som kan arbeta i skogen. Svårigheterna är emellertid stora och många. Man har försökt få folk från Norrland, men där är — som vi vet — arbetstillfällena just nu goda, varför det är svårt att få loss någon arbetskraft i Norrland. Man har vidare påbörjat värvningsaktioner i Finland och nu senast även i Danmark — på Jylland — för att få arbetskraft. Men på båda hållen måste man verkligen slåss om den tillgängliga arbetskraften. Läget för dagen är det, att man inte lyckats få ihop ens en tiondedel av det antal arbetare man skulle behöva. Och så långt man nu kan överblicka de aktioner som är i gång — det gäller alltså det resultat man väntar sig — går det i bästa fall att täcka en tredjedel av arbetskraftsbehovet. Läget på området inger således bekymmer. Vi vet att enskilda bolag har försökt rekrytera arbetskraft från länder utanför Skandinavien. Ett av bolagen har underhandlat om arbetskraft från Österrike. Dessa underhandlingar — det gällde ett sextiotal man — gick, om jag är riktigt underrättad, i stöpet under gårdagen. Det var väl närmast kostnaderna som parterna inte kunde komma överens om. Det vore intressant att höra hur statsrådet ser på möjligheterna att få arbetskraft från länder utanför Skandinavien. Inom de nordiska länderna sker ju rekryteringen direkt genom länsarbetsnämnderna. Herr talman! Ytterligare en liten fundering. Längs våra vägar har stormskadorna nödtorftigt, skulle jag vilja säga, röjts upp, men på många ställen ligger de omkullblåsta träden så, att de utgör en allvarlig trafikfara. än värre blir det om träden får ligga kvar, så att snön kommer att täcka dem. Intresset för dessa röjningar är inte alltid så stort hos markägarna. Jag vore tacksam om statsrådet ville redovisa hur han ser på möjligheterna att för röjning längs vägarna använda de s.k. röjningslag som arbetsmarknadsstyrelsen håller i. Dessa sysslar ju huvudsakligen med naturvårdande röjningsuppgifter, och röjning längs vägarna kan väl hänföras till naturvårdande arbete. — Jag är angelägen om att framhålla att denna personal inte är särskilt lämpad för svårare röjningsarbeten, framför allt inte när det gäller att hantera de moderna skogsredskapen. Men om man kunde plocka ut dem som är mest lämpliga och sätta in dessa i små grupper under sakkunnig ledning borde det gå att nå vissa resultat. Det finns så mycket arbete som är rätt enkelt och där de moderna och många gånger svårhanterliga och farliga maskinerna inte behöver användas. Detta var, herr statsråd, några reflexioner som jag velat göra kring denna fråga. Jag vill till sist, herr talman, säga att dessa funderingar inte på något sätt får skymma den uppfattning jag har, nämligen att statsrådets svar i stort sett var positivt.

Herr talman! Också jag vill tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Även den som inte brukar ta starka ord i sin mun måste säga att vad som i höst inträffat i de västsvenska skogarna för drabbade skogsägare i många fall måste te sig som en katastrof. Låt mig bara ge ett exempel! I en häradsallmänning där nere med 1300 hektar produktiv mark räknar man med att stormen fällt ungefär 40 090 kubikmeter skog. En enskild person som jag har haft kontakt med har anlitat sakkunnig hjälp för att få en ordentlig utredning beträffande skadorna, dels för försäkringens skull, dels för den kommande taxeringen. Det har därvid konstaterats att i de högsta åldersklasserna har hälften av virkesmassan blivit raserad. I den tredje åldersklassen räknar man med att något under hälften har raserats, medan de yngre åldrarna klarat sig förhållandevis bra. Det är givet att det i de fall, då skadorna blivit så omfattande som denna gång, uppkommer en mängd problem för vederbörande skogsägare. På längre sikt tror jag att det ligger mycket i de tankegångar som herr Antonson förde fram i sin interpellation, men när det gäller dagsläget skulle även jag vilja komma med ett par funderingar. Statsrådet säger att arbetsmarknadsverket har inlett en aktion för rekrytering av arbetskraft. Jag har funderat över om man inte i detta fall skulle kunna åstadkomma någon bestämmelse som kunde bereda uppskov med militärtjänstgöring för skoglig arbetskraft — för både ägare och anställda — i de berörda bygderna. Herr statsrådet kunde kanske ta ett samtal med vår gemensamme vän Sven Andersson i försvarsdepartementet om denna sak. Jag skulle sedan vilja fråga om ytterligare en sak. Här talas om att man ämnar föreslå statliga kreditgarantier. Jag vet inte om detta automatiskt leder till en lättnad i de kreditrestriktioner som vi nu har. Om så inte är fallet tror jag att även en sådan lättnad i vissa fall kan bli behövlig.
Herr talman! Det var en direkt fråga av herr Oskarson som föranledde mig att begära ordet. Annars fanns det egentligen inte någon anledning därtill, eftersom mina vänner interpellanter och jag är helt överens. Får jag börja med att säga till herr Antby att också vi inom regeringen har bedömt situationen som mycket allvarlig. I jordbruksdepartementet höll vi på att bearbeta 1968 års stormskadeberednings förslag i normal departementstakt, vilken för övrigt inte skall jämföras med eljest normal takt. När denna skada inträffade fick vi lägga en massa saker åt sidan för att klara dessa problem, och det belyser väl att vi ser mycket allvarligt på denna situation. Även om man skulle ordna obligatoriska försäkringar, som täckte skador på grund av storm, snö, is och allt sådant, tror jag att när sådana här situationer inträffar måste samhället handla improvisatoriskt med hänsyn till det läge man befinner sig i. Vi kan nog aldrig säga: »>Nu har vi en effektiv försäkring, så nu får det bli som det blir.» Därför tycker jag att det är bra att vi har möjligheter att handla. Jag kommer nu i höst att förelägga riksdagen ett förslag till åtgärder, och jag hoppas att riksdagen inte skall försvåra deras genomförande. Kanske kan jag nämna att vi har påbörjat en del av åtgärderna redan innan vi går till riksdagen; jag ber på förhand om överseende för detta. Både herr Antby och herr Oskarson berörde arbetskraftsfrågan. Först bad mig herr Antby att jag skulle tala med försvarsministern om att han skulle se till, att militärerna inte lade beslag på dem som kunde ägna sig åt detta arbete. Nu har arbetsmarknadsstyrelsen även möjligheten att resonera med de militära myndigheterna, om det finns skog lig arbetskraft som är inkallad. Den möjligheten är alltså öppen, och jag tror inte att försvarsministern är på något sätt negativt inställd. Herr Oskarson frågade hur jag bedömer möjligheten att få hit utländsk arbetskraft. Det faller en smula utanför mitt revir, men jag tror ändå att jag vågar påstå att det kan vara ganska vanskligt att få tag i skogsarbetare utanför Skandinavien av det skälet, att det knappast finns något land utanför Skandinavien där skogsarbetarna är vana att arbeta med de effektiva redskap som vi har. Vårt tekniskt högt utvecklade skogsbruk förutsätter nog en annan vana än vad de har. Men det är klart att alla är välkomna som kan delta i detta arbete. Det finns emellertid ingen anledning att vara för pessimistisk i detta sammanhang. Får jag fästa uppmärksamheten på att vi bara har den 24 oktober i dag! Arbetsmarknadsstyrelsen startade verksamheten den 9 oktober, och den 13 oktober uppmanade man länsarbetsnämnderna i skogslänen att påbörja rekrytering av arbetskraft. Det är alltså bara tio dagar sedan man började med detta intensiva rekryteringsarbete. Även om det är riktigt att konjunkturen är god för skogsarbetare också i Norrbotten, bör det med alla de åtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen avser att vidta finnas ganska goda möjligheter att tillgodose det behov av arbetskraft som uppkommer. Man har räknat ut att det behövs 1 000—1 400 arbetare från annat håll än de skogsskadedrabbade länen. Jag kan alltså för dagen inte ange när detta behov blir tillgodosett, men arbetsmarknadsstyrelsens drive påbörjades ju så sent att man inte ännu kan bedöma resultatet av verksamheten. Jag tror fördenskull, herr talman, att det är för tidigt att vara pessimistisk på denna punkt.

Herr talman! Jag vill bara förklara att jag är tacksam för det positiva intresse som jordbruksministern har visat i detta ärende. Det är bra att han har handlat snabbt och även sett till att berörda myndigheter har handlat.

Herr talman! Jag vet inte om Jag lät särskilt pessimistisk — det kanske jag gjorde — men jag försökte redogöra för dagsläget.

Jag vill än en gång poängtera att detta är fakta. Det är alldeles rätt, som statsrådet säger, att rekryteringsarbetet pågått en mycket kort tid — endast tio dagar. Man har alltså anledning att vänta ett bättre resultat när detta arbete har pågått litet längre. Jag hoppas naturligtvis att det blir på det sättet. Låt mig sedan säga några ord om en eventuell insats av militärer. Jag hade tänkt ta upp den frågan, men så tyckte jag att jag skulle låta bli eftersom jag inte ville dra in försvaret i denna fråga. Men inom armén finns förband — pionjärförband och ingenjörsförband — som faktiskt är specialutbildade för att röja bråtar, som det heter. Det som stormen har åstadkommit är ju bråtar.

Om så är fallet, skulle emellertid denna personal kunna sättas in längs vägarna för att så snart som möjligt få dem uppröjda och uppsnyggade.
Herr talman! Det är inte mycket att tillägga mer än att inte heller jag är helt främmande för problemen i Hallands län. Jag vågar påstå att dagsläget inte är bekant vare sig för herr Oskarson eller för mig, eftersom en intensiv rekrytering pågår i hela landet. Jag lämnade inga uppgifter om hur man i dag har lyckats ute på fältet, eftersom detta, som jag sade, inte är mitt revir. Jag vill varna för en lösning av problemet enligt den modell som kaptenen Oskarson rekommenderade. Det gäller nämligen inte bara att röja upp i skogen, utan att få en avverkning som samtidigt ger ett riktigt pris på virket. Vi skall inte göra olyckan värre för de stormskadedrabbade jordoch skogsägarna.

Herr talman! Det är självklart att vi måste se till att virket blir till nytta. När jag talade om att det finns vissa militära förband med specialutbildning framhöll jag att de skulle kunna användas för att röja längs vägarna. Jag tänkte mig inte att de skulle användas i själva avverkningsarbetet, som de inte är utbildade för.